Herr talman! Från Sverigedemokraternas sida vill jag inledningsvis yrka bifall till utskottets förslag men också hänvisa till det särskilda yttrandet från de fyra blågula maktskiftespartierna Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Tillsammans har våra partier en samsyn när det gäller såväl problembilden som hur situationen kan lösas. Hos den andra sidan finns ingen sådan enighet. Man verkar inte tycka på samma sätt om någonting utom om en enda sak, och det är att man inte har någon skuld till situationen. Samtidigt vet vi att vi här i kammaren för bara ett par år sedan faktiskt röstade om de två Ringhalsreaktorerna. Sverigedemokraterna hade förslag som gav möjlighet att hålla dessa igång, men med en rösts marginal förlorade vi. Där förlorade alla elkonsumenter i Sverige samtidigt. Herr talman! Vi i Sverigedemokraterna anser att det är motiverat att ekonomiska garantier för lån till elproducenter kommer på plats. Vi står bakom förslaget, detta för att säkra den finansiella stabiliteten och reducera riskerna framöver. Europa och Sverige befinner sig i ett kritiskt läge. Förslaget dövar dock endast symtomen från ett skadskjutet energisystem. Det löser inte grundproblemet. För att undvika framtida brandkårsutryckningar behöver energipolitiken läggas om. Målet ska vara att säkerställa en långsiktig, konkurrenskraftig och tillförlitlig energiförsörjning för såväl hushåll som näringsliv. Energisystemet måste fokusera på leveranssäkerhet, effektivitet och miljöansvar. Från Sverigedemokraternas sida har vi motsatt oss den avveckling av kärnkraften som Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet stegvis har genomfört. Vi motsatte oss också EU:s energiunion. Sammantaget har dessa saker lett fram till att såväl Sverige som andra länder i Europa alltmer kommit att förlita sig på att någon annan ska lösa problemet. För Sverige är det såklart extra problematiskt då vi är väldigt beroende av elektricitet i vårt land. Herr talman! Det är nu drygt 40 år sedan Sverige genomförde en elektrifiering utan motstycke i världen. Framsynta politiker såg värdet i att göra oss mindre beroende av oljeländerna efter 70-talets oljekriser och insåg samtidigt att stabil och billig elenergi är en enorm konkurrensfördel för svensk industri. Genom en kombination av vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme hade Sverige i mitten av 80-talet ett utomordentligt kraftfullt system för elproduktion som redan då var nästan 100 procent fossilfritt. Detta kombinerades med ett mycket väl genomtänkt elnät, både tekniskt och geografiskt, där vattenkraften i norr och kärnkraften i söder organiserades i elområden som i huvudsak var i balans. Systemförluster och behovet av överföringskapacitet minimerades. Av politiska skäl stängdes sedan funktionsdugliga och lönsamma reaktorer ned med en kapitalförstöring omfattande hundratals miljarder samt ett funktionellt sämre elsystem som resultat. Efter åtta år av ytterligare rödgrön politik har denna kapitalförstöring fortsatt med förtidsnedstängning av Ringhals 1 och 2 och stoppande av Vattenfalls planerade bygge av Ringhals 5 och 6. Herr talman! I dag behöver vi hantera den allvarliga och akuta situation som Sverige står inför, varför vi ställer oss bakom förslaget om garantier för lån till elproducenter. Vi behöver åtgärder för hushåll och företag på kort sikt. Vi behöver också undersöka vartenda tillgängligt kraftverk i Sverige, oavsett vilket bränsle dessa anläggningar kräver. Vi behöver naturligtvis också ta bort den straffbeskattning som finns på den svenska kraftvärmen i dag och som gör att vi producerar väldigt mycket mindre kraftvärme än vad vi skulle gjort utan rödgrön politik. På sikt måste dock politiken skapa förutsättningar för att Sverige ska få mer planerbar kraft på plats, och detta kommer att kräva kärnkraft. Det kommer inte att gå blixtsnabbt, men något som går betydligt snabbare är att byta ut regeringen, som är skyldig till en stor del av de problem som vi ser i dag och som garanterat inte är kapabel att lösa dessa problem.

Herr talman! I dag ger vi ett styrkebesked i vårt land. Hela det svenska politiska systemet har enats och avvärjt vad som hade kunnat vara en allvarlig finansiell kris. Vi kunde enas om detta - 250 miljarder i garantier - över en helg eftersom vi visste att elbörsen skulle öppna på måndag morgon och vi visste vad som skulle ske om vi inte kunde enas. Men, herr talman, nu på måndagsmorgonen öppnade inte bara elbörsen utan tiotusentals småföretag. Lanthandeln och thaikiosken drog upp rullgardinen, och bygdegården och föreningslokalen öppnade dörren, utan att vi har kunnat enas för dem - hur de ska kunna klara sina elräkningar och behålla sina anställda över vintern. Och, herr talman, miljontals hushåll kommer under de kommande veckorna att öppna sina elräkningar utan att vi har kunnat enas för dem. Svaret till dem kan inte bara vara: Jag ska bygga dig en ny reaktor. Inte ens Ebba Busch kan bygga en kärnreaktor på en kafferast. I själva verket är Svenskt Näringsliv glada om det går att bygga någon reaktor alls till 2030. Alla dessa hushåll och småföretag kan inte vänta till dess. De kräver att vi agerar nu. Frågan i denna kammare, där vi har kunnat enas om detta krispaket, är: Hur oeniga är vi egentligen? Moderaterna presenterade i morse Centerpartiets förslag från för tre veckor sedan om att mobilisera all den el från kraftvärme som finns från de bioeldade verken, där vissa ligger i malpåse eller inte utnyttjas fullt ut. Moderaterna presenterade till och med en lightversion av Centerpartiets utökade gröna avdrag, där vi i Centerpartiet vill ge alla hushåll 50 procent i avdrag hela vägen upp till 50 000 kronor på all energieffektivisering som kan göras inför vintern för att ge hushållen en maximal chans att göra allt för sin elräkning och för Sverige. Precis som vi i Sverige en gång i tiden bytte ut alla oljepannor har vi nu möjlighet att med full kraft byta ut all direktverkande el. Herr talman! Intressant nog är regeringen inne på samma sak. Centerpartiet säger: Jättebra, copy with pride. Men i stället för att försöka kapa varandras förslag på presskonferenser kan vi väl försöka kapa elpriserna tillsammans. Låt oss nu i detta allvarliga ögonblick tala ärligt med varandra och med svenska folket om hur vi löser detta, så som vi gjorde under pandemin. Det blir säkert lite varmare i kammaren av att vi fortsätter att anklaga varandra, men det genererar inte en enda riktig kilowattimme. Herr talman! Dessutom är det nu liksom under pandemin sådana enorma belopp vi laborerar med, totalt hundratals miljarder kronor, procentenheter av vår bnp, som vi i praktiken lånar av oss själva för att klara energikrisen. Herr talman! Det pågår en inflationskris, där vi vandrar på nattgammal is för att undvika dramatiskt höjda räntor för våra högt belånade hushåll i vårt land. Samtidigt är vi helt beroende av samarbete i Europa för att frikoppla våra energipriser från Putins gas. Centerpartiet vädjar nu till riksdagen, till finansutskottet och näringsutskottet: Låt oss samlas, låt oss ge besked nu, låt oss göra tre viktiga saker samtidigt, som vi redan är så nära att enas om. För det första: Mobilisera all kraft som finns i malpåse. Gudskelov är mycket biokraft från restprodukter av vår fina, svenska skog. För det andra: Självklart ska vi göra allt för de hushåll som vill spara energi. Genom det maximerade gröna avdraget kan alla som vill också köpa en värmepump. För det tredje: Ge tillbaka pengar till dem som är hårt pressade, retroaktivt från den 1 september, av de miljarder Svenska kraftnät lagt på hög under krisen. Om det sedan sker genom sänkta nätavgifter, genom sänkta skatter - som vi och andra vill - eller genom rena bidrag är faktiskt inte avgörande just nu. Alltså: Öka utbudet av energi, spara energi och ge ekonomiskt stöd - alla tre i ett samverkande paket. Kommande år måste vi såklart också få fram all den solkraft, biobränsle och vindkraft som faktiskt kan byggas här och nu. Tillståndsprocessen för vindkraft måste kortas från dagens absurda sju åtta år till två år, som i andra jämförbara länder. Stockholm kan bli självförsörjande på el om bara den vindkraft som nu blockeras byggs. Skåne behöver bara en kabel ut i Östersjön för att vindkraft motsvarande Barsebäck ska kunna börja byggas, på samma ställe där Danmark redan byggt vindkraft åt en halv miljon danska hushåll. Herr talman! Allt detta debatterar vi, och vi kommer att debattera det fram till valdagen. Men låt oss inte vara oeniga där vi är eniga nu när hushåll och företag väntar på besked. Putin bedriver detta energikrig mot oss i syfte att splittra Europa och att splittra oss här i Sverige. Det är Putins högsta önskan när han stänger av sin gaskran till Nord Stream 1 att vi ska stå här i kammaren och beskylla varandra för det som sker. Låt oss visa Putin, svenska folket, Europa och det ukrainska folket att när Putin vill splittra oss står vi enade och kan hantera läget. Så som vi enades i dag för att rädda elmarknadens aktörer kan vi enas i morgon för att våra hushåll, företag och föreningar ska klara vintern och för Sveriges och Europas bästa. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Vänsterpartiet håller med Martin Ådahl om att det är bra om vi kan enas, men det lät mest som att det vore bra om alla kunde enas om Martin Ådahls förslag. Vi måste såklart ha en öppen diskussion, och här tror jag att många kan bidra - särskilt Vänsterpartiet, som har drivit denna fråga länge. Herr talman! Vänsterpartiet ställer sig bakom regeringens förslag, och utskottet är också enhälligt. Det har gått snabbt, men i rådande läge är detta det bästa att göra. Det är viktigt att agera resolut så att inte rent finansiella förhållanden i onödan riskerar att få omfattande reala effekter i ekonomin. Det är också viktigt att agera samfällt för att minimera effekterna av Putinregimens energiutpressning. Det är positivt att regering och myndigheter varit förberedda och alerta i denna speciella fråga, som alltså rör de rent finansiella förutsättningarna för att elmarknaden ska fungera, så att problemen där inte ska fortplanta sig till andra delar av det finansiella systemet. Vi ser också positivt på att Riksbanken har varit med på noterna i denna process. Det har framhävts att de risker som staten tar i praktiken är små även om det är fråga om mycket stora summor i garantier. Grunden till det är att de berörda elbolagen generellt sett inte bör vara i ekonomisk olägenhet. De har enligt Vänsterpartiet snarare gjort orimligt stora vinster i och med de prisnivåer som har gällt i Sverige, särskilt i södra Sverige. Skulle nu garantierna aktiveras är det också rimligt att skattebetalarna får ett ökat inflytande. Herr talman! Jag vill understryka att det beslut vi fattar i dag, och som Vänsterpartiet alltså helt står bakom, inte behandlar själva systemet för prissättningen av el. Den frågan är fortsatt olöst, och det är fortsatt akut att få till en lösning på den. De höga priserna, övervinsterna och långa avtalen bidrar till dagens osäkra situation och behovet av garantier. Vänsterpartiets Sverigepriser på el skulle minska riskerna för instabilitet framåt och rejält sänka priserna för svenska elkonsumenter. Sverige, svenska hushåll, svenska företag och inte minst elintensiv svensk industri är i behov av handlingskraft och snabbhet på området. Vänsterpartiet har presenterat ett konkret förslag om Sverigepriser, som skulle ge en snabb sänkning av elpriserna, och det är glädjande att allt fler inser fördelarna med vårt förslag och ansluter sig till det. Att frikoppla gasen från elprissättningen är ett steg på vägen, men det kommer inte att räcka. Nu återstår att regeringen lägger prestigen åt sidan och agerar. Polen, Frankrike och Spanien har agerat, och nu måste Sverige agera och sluta skylla på EU. EU-kommissionen har signalerat att det är fullt möjligt för enskilda medlemsländer att skydda sina hushåll och företag. Regeringen måste agera så att Sverigepriser på el kan gälla i Sverige. Den uppkomna situationen är också en påminnelse om och ett exempel på något som vi behöver ha en bredare samhällsdebatt om, både under och efter den nuvarande elpriskrisen, nämligen att långtgående marknadslösningar i grunden passar dåligt för något så viktigt som energiförsörjning. Detta system är på ett avgörande sätt beroende av offentliga investeringar och offentliga regleringar. När också riskerna ofrånkomligen hamnar hos skattebetalarna är det rimligt att vi som samhälle har en mycket större kontroll över energiförsörjningen. Herr talman! Elektricitet är inte vilken vara som helst. Hushållen är beroende av elen för sin överlevnad, och för andra marknader och företag utgör elen själva förutsättningen för deras existens. Därför ska vi inte fortsätta som vi gör. Det skadar enskildas ekonomi, och det skadar samhällsekonomin. Vi måste ta tillbaka kontrollen över elmarknaden. Vänsterpartiet har drivit frågan om de svenska elpriserna och behovet av att reglera elmarknaden längst av alla partier. Nu äntligen börjar fler vakna. Vårt lilla land står alltså för den största andelen av exporten inom EU. Det är klart att vi kan försörja södra Sverige när vi i dagsläget står för den största andelen av exporten inom EU. Medan svenska hushåll och företag svälts ut har elbolagen haft glädjefnatt, nu senast med 500-procentiga vinstökningar. Det handlar inte om energislag. Vind eller kärnkraft har inte med saken att göra. De andra partierna här bråkar om vad som hände för sju åtta år sedan, om kärnkraften och om vems felet är. Det hjälper ingen här. Ny kärnkraft kan tidigast vara i bruk 2030. Oavsett vad man tycker om kärnkraften i sig kommer det inte att hjälpa svenska hushåll och företag i dagsläget. Den som påstår något annat lurar väljarna. I stället handlar det om höga marknadspriser som uppkommer genom exporten till kontinenten och att de smittar av sig på de svenska priserna. Sverige producerar en massa el, men svenskarna får betala överpriser. Det senaste året har hushållen fått vänja sig vid att en allt större del av inkomsten går till att betala elräkningen. För att skydda svenska hushåll från ytterligare skenande priser måste någonting göras. Sverige har god tillgång till el och har en stadig överproduktion. Det som skapar de höga elpriserna i Sverige är marginalprissättningen, där den dyrast producerade elen blir prissättande för all el. I och med de skenande elpriserna i Europa skapas incitament för elbolagen att tillverka dyrt framtagen el och exportera till utlandet. Denna produktion blir då prissättande även för den billiga el som svenska konsumenter använder. Det är därför vi har högst priser i södra Sverige. Därför föreslår Vänsterpartiet att den svenska marknaden separeras från exporten: man kan fortsätta att exportera som nu, men man separerar prissättningen. En sådan åtgärd skulle stabilisera de svenska elpriserna på normala nivåer, ungefär 40 öre per kilowattimme. Exporten skulle inte påverkas utan skulle kunna fortsätta i samma omfattning, upp till samma pris som i dag om man så önskar. Herr talman! De enda som tjänar på det nuvarande systemet är elbolagen, som kan ta ut stora övervinster på billig svensk vind och vattenkraft. Vårt ansvar som politiker är att se till att ingen betalar mer än nödvändigt för elen. Ett stabilt och lågt svenskt elpris är dessutom en förutsättning för att industrin ska klara att ställa om. Vi behöver elen till att ta fram fossilfritt stål. Vi behöver använda den till nya vindkraftverk, järnvägsräls och tåg. Vi behöver den för att ställa om fordonsflottan. Då går det inte att ha så höga vinstmarginaler som man faktiskt har i dag. Vi måste ta tillbaka kontrollen och införa Sverigepriser på el. Jag hänvisar till vårt särskilda yttrande och yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.
Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag till beslut. Det är bra att vi nu får ett system på plats som säkrar att vi inte driver fram stora risker som smittar av sig på det finansiella systemet från den elpriskris som vi har. Det är utmärkt, och det är bra att det kommer på plats skyndsamt. Med det sagt, herr talman, har vi en elpriskris som delvis är orsakad av Putins krig mot Europa men som delvis också är orsakad av den energipolitik som Sverige har bedrivit under de senaste åren, där regeringen och Miljöpartiet har slutit överenskommelser som har lett fram till att fungerande baskraft har lagts ned i Sverige. Detta har man gjort med öppna ögon, och man har också slagit sig för bröstet över dessa nedläggningar. Vi har haft fyra reaktorer som har lagts ned, de senaste för bara ett par år sedan i Ringhals. Men vi har också haft kraftvärme som har drivits till nedläggning - till exempel i Malmö, där man helt enkelt packade ihop kraftvärmeverket och skickade iväg det till Kina för bara ett par år sedan som en konsekvens av bland annat kraftvärmeskatten. Det här duger inte. Vi måste få en annan politik på plats som kan ta både hushåll och företag genom den här vintern, som ser till att vi får ett högkostnadsskydd där staten tar kostnaderna för allt som överstiger en viss nivå och där vi finansierar detta med flaskhalsintäkterna från Svenska kraftnät men också genom en windfallskatt på de företag som nu gör väldigt stora och oväntade vinster på elpriserna. Detta är viktigt i det korta perspektivet - särskilt i södra Sverige, där hushåll undrar hur de ska klara sig och där företag släcker lampan och går hem för att de inte längre kan producera grejerna till en rimlig kostnad. Detta måste vi åtgärda, samtidigt som vi gör insatser för energieffektiviseringar och för att få all tillgänglig kraftproduktion att producera kraft. Vi måste också se till att korta tillståndsprocesserna. Vi har ett system med nödgodkännande när det gäller vaccin, och det är också sådana system vi behöver nu för att kunna få ny, fungerande elkraftproduktion på plats, herr talman. Detta är väldigt viktigt. Men det viktigaste är att vi också får på plats en ny energipolitik som ser behovet av kärnkraft, av en fungerande baskraft, för att vi ska minska vårt beroende av omvärlden och få ned priserna men också klara tillväxt och jobb i Sverige framöver. Det här är en väldigt viktig fråga när Sverige går till val. Vi behöver få en ny regering på plats med en ny energipolitik.

Herr talman! Jag vill inledningsvis säga att Liberalerna självklart ställer sig bakom finansutskottets betänkande om att bemyndiga regeringen att ställa ut kreditgarantier till elmarknadens aktörer. Men jag vill också understryka att vi gör detta för att vi tar ansvar för Sverige, för svenska hushåll och för de företag som nu riskerar att gå under på grund av den eskalerande energikris som drabbat hela samhället. Herr talman! Jag vill verkligen understryka att det är ansvarstagandet som är motivet till vårt ställningstagande. Jag är också glad att vi är åtta partier här som återigen har kunnat visa att vi är beredda att ta detta ansvar. Men det handlar inte om att rädda ansiktet på den här regeringen, som i åtta år har bedrivit en ansvarslös energipolitik. Hade den rödgröna regeringen inte lagt ned fyra kärnkraftsreaktorer hade vi nämligen kunnat undvika den finansiella kris vi står inför. Jag måste säga att jag tycker att det var ganska magstarkt att finansutskottets ordförande i sin inledning försökte ge en bild av att den kris vi nu står inför handlar om Putinpriser eller om en krigsekonomi. Ursäkta mig, men har man inte noterat att det pågår ett brinnande krig mitt i Europa, att ett aggressivt Ryssland har invaderat ett demokratiskt land och att det ukrainska folket varje dag tvingas räkna alla människoliv som just nu släcks? Det anförande vi hörde för en stund sedan var därför ganska magstarkt. Jag kan också ta en berättelse ur en väldigt färsk verklighet. I går var jag ute och kampanjade, precis som alla andra i den här kammaren. När jag kom hem på kvällen möttes jag på hallgolvet av ett informationsblad från min bostadsrättsförening om att man nu måste chockhöja avgifterna från den 1 oktober. Alla vi som är politiska företrädare har nog råd med de marginalkostnader detta innebär, men det här är nu en verklighet som hushåll i hela landet möts av. Det handlar inte bara om att man nu tvingas se över varenda krona i plånboken för att kunna betala de skenande energifakturorna. Det handlar också om de boräntor som tickat upp de senaste månaderna. Det handlar om matpriserna. Det handlar om drivmedelspriserna. Resonemanget från den regering som orsakat detta är därför anmärkningsvärt. Liberalerna går till val på ett maktskifte. Vi går till val för en liberal och borgerlig regering. Då kommer kärnkraften att inte bara kunna säkerställas som en viktig energikälla i svensk energipolitik, utan det kommer också att byggas ny kärnkraft. Det är ett liberalt löfte. Med Liberalerna i en ny, borgerlig regering kommer hårt arbetande människor att få mer pengar kvar i plånboken genom sänkta skatter på både el och arbete just när sänkta skatter behövs som mest. Det rödgröna alternativet går till val på stora skattehöjningar och fortsatt oreda i energiförsörjningen. Vi liberaler väljer en annan väg. Och Sverige ska välja en annan väg nu på söndag den 11 september. Avslutningsvis vill jag säga att Liberalerna står bakom Moderaternas särskilda yttrande.

Herr talman! Det finns mycket som Åsa Westlund möjligtvis kan beskylla Liberalerna för, men finns det ett politikområde där Socialdemokraterna får lite svårt att slå Liberalerna på tassarna är det i frågan om kärnkraftens roll för den svenska energipolitiken. Åsa Westlund känner sedan lång tid tillbaka till Liberalernas inställning till varför Sverige behöver mer kärnkraft och att i vi ser kärnkraften som en viktig basplatta för svensk energiförsörjning. Jag betackar mig därför Åsa Westlunds uppläxningar avseende Liberalernas inställning till svensk energiförsörjning. Jag noterar också att Åsa Westlund nämner möjligheten att bygga kärnkraft. Problemet är dock att man inte kan både lägga ned livsdugliga kärnkraftsreaktorer och ha armbågarna utåt när man pratar om att det finns möjlighet för aktörer att bygga. Ni har dessutom suttit i regering i sju och ett halvt år tillsammans med Miljöpartiet som har bromsat alla viktiga beslut för att säkerställa en långsiktig och säker energiförsörjning. Herr talman! Vi måste självklart se vad som hänt det senaste halvåret i och med kriget i Ukraina och hur Putin försöker använda energiförsörjningssystemet i hela Europa för att få europeiska länder i sitt grepp. Men Åsa Westlund kan inte på fullt allvar påstå att Liberalerna inte varnat för såväl Putin som hans gas och olja och för risken att Sverige skulle bli beroende av det.

Herr talman! Jag noterade hur Socialdemokraterna röstade när vi hade en votering i Sveriges riksdag om Ringhals 1 och 2. Jag noterar att Ringhals 1 och 2 i dag är nedlagda. Låt oss föra det till protokollet. Det är vidare anmärkningsvärt att Åsa Westlund och Socialdemokraterna nu har en väldigt hög svansföring. För bara några dagar sedan öppnade man upp för ny kärnkraft. Men Åsa Westlunds partiordförande, Magdalena Andersson, bedyrade från talarstolen under sitt installationstal på Socialdemokraternas kongress så sent som för bara några månader sedan att det inte kommer att byggas ny kärnkraft. Hur tror Åsa Westlund att det låter för väljarna? Låter det trovärdigt när vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge? Vi behöver ställa om samhället, och vi behöver ett stabilt energiförsörjningssystem. Då svajar Socialdemokraterna och gamblar med svensk energiförsörjning. Tycker Åsa Westlund på fullt allvar att det är att ta ansvar? Ni kan aldrig komma ifrån det faktum att ni har fattat ett antal beslut under de senaste åtta åren som till stor del har bidragit till att vi befinner oss i den här krisen. Vi som är i opposition tar återigen nu ansvar för att rädda infrastruktur som är viktig för Sverige. Mitt parti tar alltid ansvar i svåra lägen. Det har vi visat även i dag. Åsa Westlund borde dämpa de höga brösttonerna och fundera på sin egen roll i den politik som har förts i åtta år.

Herr talman! Jag har två frågor till Gulan Avci. Den första gäller att jag gissar att hon trots allt är medveten om att det vi ska fatta beslut om i dag för en gångs skull inte har någonting alls att göra med kärnkraft. På grund av att priserna stiger så snabbt och så högt i hela Europa måste man lägga upp jättemycket likviditet på bordet på marknaderna, och det kan man inte låna av bankerna Därför görs det här i alla länder. Det gäller även de länder som har byggt ut kärnkraft, till exempel Finland, och där man har byggt ut ny kärnkraft i Baltikum. De gör samma sak. Det är en teknisk sak vi gör på marknaden. Det har egentligen ingenting att göra med de vanliga debatterna. Den viktiga andra fråga som jag vill ställa gäller följande. Vi är förvånansvärt eniga om det som vi kan göra här och nu. Det handlar om avdragen för energieffektivisering. Vissa vill göra lite mer och andra lite mindre. Vi vill göra lite mer så att alla kan göra det maximalt nu i höst. Vi är ganska eniga om att trumma upp all denna bioeldade kraftvärme för att så mycket som möjligt kunna pressa ned priserna. Vi är eniga om att kompensera. Vi kan gärna diskutera kärnkraft 2030. Men lite i väntan på den, nu, undrar jag en sak. Centerpartiet räcker inför valet ut handen till alla partierna. Det är Moderaterna, Kristdemokraterna, ni i Liberalerna och naturligtvis Socialdemokraterna och de andra. Varför tar ni inte den inför valet? Vi skulle kunna ge ett jättestarkt besked till hushållen, företagen och föreningarna som väntar på kompensation, möjlighet till trygghet och alla insatserna. Måste vi när vi ändå är eniga göra om det här till politisk fotboll och pajkastning om kärnkraft 2030 och lite sådana saker? Vi räcker nu ut handen. Kan vi inte enas om det här nu?
Herr talman! Tack, Martin Ådahl! Liberalerna är alltid beredda att ta ansvar. Det har vi också visat i den här debatten. Jag är väl medveten om att det här beslutet inte handlar om att rädda kärnkraften. Men vi måste också ge svar till oroliga människor därute som inte vet hur de ska betala fakturan nästa månad när de öppnar elräkningarna. Det handlar om de företag som Martin Ådahl ofta lyfter fram på ett väldigt förtjänstfullt sätt i debatterna. De måste också få ett svar på om de ska behöva släcka ned produktionen under längre tid eller om de ska kunna lita på att politiken tar ansvar. Jag är överens med Ådahl om att det är ett väldigt högt tonläge. Men det blir lite märkligt när man hela tiden sträcker ut en hand samtidigt med en armbåge. Jag tycker att Socialdemokraterna borde ha kommit till bordet betydligt tidigare. Man ska alltid lyssna på deras förslag. Men de lyssnar aldrig på andra partier. All politik måste utgå ifrån den socialdemokratiska sanna vägen. Jag är beredd att lyssna på Martin Ådahl. Jag är beredd att lyssna på alla. De partier som har krisinsikt inser att vi behöver akut hantera energiförsörjningsfrågan på många sätt. Det gäller kortsiktigt, gärna med sänkt elmoms och många andra saker. Vi har ställt oss bakom högkostnadskort, att priserna inte får överstiga en viss summa. Det finns många andra saker vi behöver göra. Men det blir lite märkligt att åtta dagar innan valet säga: Sträck ut handen här och nu. Jag tror att väljarna är klokare än så.
Herr talman! Jag uppskattar verkligen att Gulan Avci och Liberalerna tar den utsträcka handen. Jag hoppas att även Moderaterna kan göra det. De är inte här i kammaren just nu. Förlåt mig, jag tar tillbaka det. Ni är här. Jag räcker ut handen också till dem och till Kristdemokraterna. Det är för att vi ska kunna komma överens om de kortsiktiga åtgärderna. Jag vill ändå säga att vi länge har haft den utsträckta handen just på de här planen. Vi räckte ut handen även i Almedalen innan valet. Vi räckte ut den i våras för att få den här typen av stor, ny uppgörelse. Vi föreslog till och med i början på året när krisen eskalerade, redan innan kriget började, att vi skulle kunna komma överens. Vi fortsätter nu att göra det om de kortsiktiga åtgärderna eftersom det uppenbarligen finns en sådan bred enighet. Det är så synd att vi i stället gör det till en politisk fotboll fram och tillbaka. Herr talman! Det är precis som Gulan Avci sa. Det är så många företag, så många hushåll som nu oroar sig för hur det kommer att bli. Vi har när vi står så nära varandra möjligheten att komma överens om de praktiska handlingarna inför vintern och visa enighet i hela det svenska politiska systemet och komma överens. Det gäller även före valet, och då kanske i synnerhet. För då vet människor vad som gäller och håller.
Herr talman! Tack, Martin Ådahl, för det här replikskiftet! Jag utgår då ifrån att Martin Ådahl och Centerpartiet på samma sätt som de vädjar till andra partier att ta emot utsträckta händer inte möter det med en knuten näve när det gäller frågan om kärnkraften. Det är en långsiktig lösning för att vi både ska kunna fasa ut det fossila och få tillgång till fossilfri el och säker el. Det gäller att man inte bara säger att vi har öppnat för att marknaden kan få bygga nya kärnkraftreaktorer utan att det också finns ett tydligt politiskt ställningstagande. Här finns det nu fyra partier som går till val med löfte om att vi inte bara ska lösa de kortsiktiga behoven som behöver lösas här och nu. Vi har också en plan för hur vi långsiktigt ska skapa transparens, säkerhet och långsiktighet i svensk energipolitik.